Herr talman! Detta är en mycket intressant fråga, och det skulle finnas mycket att säga om det som fru Sundberg nu tagit upp. Varudeklarationen har ju tidigare varit — och kommer säkerligen att bli det också i fortsättningen — en mycket betydelsefull insats från konsumentverket. Men det är ju så, fru Sundberg, att utvecklingen inte står stilla, och det har den inte heller gjort på detta område. Det har nämligen, som fru Sundberg känner till, i det gamla systemet varit svårigheter att hålla en norm intakt. Jag vill erinra mig att konsumentverket med de resurser det nu har kan klara ungefär femtio varutyper. Med tanke på hela det stora varusortiment som vi har tycker jag att bara denna uppgift anger att vi måste ifrågasätta om den tidigare ordningen inte kan ersättas med någonting annat. Nu har erfarenheten visat att det finns vissa andra möjligheter att utveckla. När fru Sundberg kritiserar konsumentverket för att det skulle styra utvecklingen vill jag protestera. Konsumentverket har ju i allra högsta grad haft en sökande funktion i detta sammanhang. Man har alltså försökt att finna former som kan ersätta det gamla VDN-systemet men som ändå från konsumentens synpunkt kan vara värdefulla och ge konsumenten den information som vederbörande skall ha i inköpsögonblicket. Dessutom, fru Sundberg, får vi i dag en ny lagstiftning på området, vilken innebär att konsumentverket nu får helt andra möjligheter än tidigare att förhandla med näringsidkarna och ställa krav på den information som de anser vara från konsumentens synpunkt nödvändig. På den direkta frågan vill jag alltså svara att det är riktigt att det i fortsättningen inte kommer att kosta någonting för de företagare som är intresserade av att utarbeta sådan VDN-märkning. Den har tidigare kostat 400 kr., och när det gällt textilområdet har den visst varit betydligt dyrare — jag vill minnas att den då kostade över 1000 kr. Men jag förutsätter — detta är alltså min personliga uppfattning — att det i fortsättningen liksom hitintills måste bli förhandlingar mellan vederbörande företagare och konsumentverket för att man skall få möjligheter att tillämpa detta system. Jag är som sagt övertygad om att efter detta beslut, som riksdagen nu strax skall fatta, konsumentverket kommer att föreslå ett nytt system. Hur detta kommer att utformas vågar jag inte svara på, men det står ju angivet av departementschefen i propositionen, fru Sundberg, att han skall återkomma till regeringen på detta område.
Herr talman! Utvecklingen går framåt, sade herr Blomkvist. Till det positiva i utvecklingen måste räknas en ökad medvetenhet hos alla lan Marknadsförings dets konsumenter.

Man har, som jag bedömer det, genom att förkasta varudeklarationssystemet omyndigförklarat konsumenterna. I stället för att tala om för dem att en stol är gjord av ekträ eller att tyget är till 90 96 akryl och till 10 96 ull eller att stoppningen är tagel eller något annat material, säger man t.ex. att detta är en matrumsstol — därmed har man fastställt vissa fakta som skall gälla för matrumsstolar. Genom att jämföra med möbelfakta kan jag konstatera att det köksbord som jag haft mycket länge inte uppfyller kraven på köksbord men väl kraven på arbetsbord. Det är klart att detta är en styrning. Som grund för mitt användande av ordet styrning vill jag gärna citera vad konsumentverket säger i sin remissskrivelse, som finns refererad i näringsutskottets betänkande nr 13: ”Standardiseringen bör därför enligt verkets mening i stället användas i syfte att påverka en varas utformning redan i produktutvecklingsfasen. Tillskapandet av en särskild konsumentvarustandard kan möjliggöra en dylik påverkan,” Den stora skillnaden mellan det gamla systemet och det nya systemet ligger ju just i att det nya systemet blir en form av planhushållning från konsumentverkets sida, styrande konsumenterna i deras val av varor, vilket icke gällde för det gamla systemet, som hade en rent informativ uppgift.
Herr talman! Jag vill protestera mot det uttalande som fru Sundberg nu gjort här. Jag har förmånen att själv tillhöra konsumentverkets styrelse, men jag har aldrig upplevt situationen på det sättet att konsumentverket och de som arbetar med dessa frågor skulle styra utvecklingen, tvärtom! Jag tycker att fru Sundberg verkligen borde få uppleva deras arbete och se hur de prövar varje alternativ för att kunna skapa ett VDN-system som är till gagn för konsumenterna. Jag vill alltså på det bestämdaste hävda att fru Sundbergs antydan att de som arbetar med de här frågorna skulle ha ett behov av att styra utvecklingen är felaktig. Jag har inte den erfarenheten. Tvärtom arbetar de oerhört seriöst och prövar verkligen alternativen.
Herr talman! För ett par minuter sedan ställde jag en kort fråga om möjligheterna att införa en särskild behörighetsprövning när det gällde frågan om gränsdragning mellan marknadsdomstolens behörighetsområde och tryckfrihetsförordningens. Frågan var riktad till statsrådet Lidbom, som emellertid har hunnit avlägsna sig. Kanske herr Blomkvist har någon synpunkt på problemet?
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. Kanhända jag har fel, men ordet påverka, som återkommer oupphörligen i konsumentverkets remisskrivelse, är för mig detsamma som styra. Men detta är ju en strid om ord. Jag vill till sist gärna tillägga att det nu har kommit fram mycket tydligt att det råder stor oklarhet om hur det gamla, traditionella VDN märket i fortsättningen skall användas och vem som skall ha rätt att använda det.
Herr talman! Herr Jörn Svensson i Malmö ställde sin fråga till handelsministern, som emellertid har gått, och nu riktar han frågan till mig. Vi har vid flera tillfällen behandlat det här omfattande materialet. Den sista dagen, när vi skulle justera betänkandet, ansåg herr Jörn Svensson att han kunde ställa sig bakom utskottsmajoriteten, men det fanns vissa oklarheter som han ville precisera i ett särskilt yttrande. Det är följaktligen alldeles uppenbart att vi inte kunde besvara den här frågan i samband med att vi behandlade ärendet. Sedan dess har i varje fall icke jag fördjupat mig mera i just den frågeställning som herr Jörn Svensson nu aktualiserar. Han borde ha kunnat ta upp den i samband med utskottsarbetet på ett tidigt stadium, så att vi hade kunnat besvara den då.
Herr talman! Det förhöll sig så, herr Blomkvist, att ingen annan tog upp det här problemet. Det observerades över huvud taget alldeles för sent vid behandlingen. Först när jag själv satte mig in i detaljerna upptäckte jag att det i den lagstiftning som reglerar marknadsdomstolens verksamhet inte ges någon sådan möjlighet till särskild behörighetstalan som finns vid en allmän civildomstol. Jag tar inte alls upp det här som någon kritik vare sig mot herr Blomkvist eller mot utskottsmajoriteten; jag vill bara helt neutralt och sakligt peka på ett problem, och jag har ställt frågan om herr Blomkvist finner det motiverat att detta problem i framtiden — som det naturligtvis måste bli — blir föremål för någon form av åtgärd, så att man får ett klarläggande av behörighetsreglerna när det gäller marknadsdomstolens behörighetsområde och tryckfrihetsförordningens. Tryckfrihetsförordningen är dock en grundlag, och en särskild rättslig procedur är föreskriven för mål som skall handläggas enligt den. Då är det ju rätt viktigt att se till att inte mål av den typen på grund av ofullständigheter i reglerna råkar hamna under en specialdomstol. Marknadsförings

Herr talman! När Utvecklingsbolaget bildades 1968, hade regeringen flera motiv för denna sin skapelse. Ett första skäl var att ”produkter, metoder och system som var angelägna för samhället, skulle komma fram så snabbt som möjligt och få en från teknisk och kommersiell synpunkt tillfredsställande utformning”. Det där låter fint, men resultatet har inte blivit lika fint. Det andra motivet var att ”effektivisera de företagsekonomiska förutsättningarna för statliga företag och affärsdrivande verk”. Det låter också fint men Utvecklingsbolaget har inte lyckats effektivisera ens sin egen verksamhet, än mindre någon annans. Det tredje skälet var att ”man genom ett statligt utvecklingsbolag skulle kunna skapa bättre förutsättningar för exploatering av innovationer gjorda av anställda vid statliga myndigheter och företag”. Det låter fint men att döma av vad som hänt görs det inte några sådana innovationer eller också har det statliga utvecklingsbolaget endast lyckats förfuska dem. Det fjärde skälet var att skapa ”ytterligare en kanal för utveckling och exploatering av innovationer speciellt inom mindre företag samt av enskilda uppfinnare och forskare”. Det låter fint men uppgiften är av Utvecklingsbolaget olöst. Den femte anledningen var att ”avkastningen av forskning och industriell utveckling komma att utgöra en väsentlig del av förmögenhetsökningen i landet” och att ”samhället få möjlighet att tillgodogöra sig en del av denna förmögenhetstillväxt”. Åtminstone i socialistiska öron låter detta fint men vad samhället nu i stället får dela på är den omfattande förmögenhetsminskning som uppstått genom de stora förluster Utvecklingsbolaget i sin karriär har åstadkommit. Hur stora är då dessa förluster? Ja, det kan finnas olika sätt att räkna beroende på hur bolagets finansiella ställning nu bedöms och hur en del favörer bolaget fått genom statliga beställningar värderas. Men förlusterna kan i runt tal uppskattas till 100 milj.kr. Det innebär att man förbrukat inte mindre än det dubbla aktiekapitalet. Att förlusterna är så stora i förhållande till aktiekapitalet är anmärkningsvärt, eftersom lagen säger att likvidationsbalansräkning skall upprättas redan när två tredjedelar av aktiekapitalet förbrukats. Sker inte det, innebär det att styrelseledamöterna står personligt ansvar för bolagets åtaganden. Styrelseledamöterna är nu alltså personligen ekonomiskt ansvariga för bolagets förbindelser. När vi pekar på förlusterna bör det också framhållas att tanken hela tiden varit att bolaget skulle drivas med lönsamhet som mål. I statsutskottets utlåtande 1968:131 sägs att bolaget skall ha en kommersiell inriktning och förutsätts uppnå tillfredsställande lönsamhet. I propositionen 1974:54 understryks Utvecklingsbolagets kommersiella inriktning. Industriministern säger t.ex. att projekturvalet skall ”bestämmas av projektens marknadsmässiga förutsättningar” och att ”utvecklingsbolaget borde även framgent arbeta utifrån kravet på lönsamhet”. Det är först i den nu aktuella propositionen som man inte längre understryker detta med lönsamhetskravet, men det har ju sina alldeles speciella anledningar. Till Utvecklingsbolagets leverne hör också att ägaransvaret skiftat på ett anmärkningsvärt sätt. När bolaget bildades 1968 ställdes det under industridepartementet. Den 1 januari 1970 överfördes det till Statsföretag. Den 1 januari 1972 överfördes det till industridepartementet. Den 1 januari 1976 överförs det uppenbarligen till Statsföretag. Hur förklarar man då att man på detta sätt skyfflat bolaget fram och tillbaka? Inför flyttningen 1972, då man alltså flyttade från Statsföretag tillbaka till industridepartementet, angav regeringen att ägaransvaret borde ligga direkt under industridepartementet, enär ”härigenom understryks bolagets utvecklingskaraktär”. Nu föreslår utskottet att bolaget skall föras till Statsföretag igen. Anledningen sägs vara att ”Statsföretag får därigenom en utvecklingsenhet, något som ter sig nödvändigt för koncernen”. Argumenten skiftar — precis som det passar sig. Ett andra motiv som angavs 1972 för att flytta Utvecklingsbolaget till industridepartementet var att Statsföretags ekonomiska resurser ansågs så begränsade att de inte medgav ”ett uppfyllande av gällande målsättning för utvecklingsbolaget”. Men hur är det nu då? Ja, Statsföretags ekonomiska resurser är nu mera ansträngda. Det är inget system alls utan ord, bara ord i tankegångarna. Argumentationen är lika förvirrande som Utvecklingsbolagets verksamhet. Herr talman! Utvecklingsbolagets verksamhet är ett fiasko, varken mer eller mindre. Med det vill jag inte nedsätta de ansträngningar som gjorts av de anställda i bolaget och dotterbolagen. Det är den socialdemokratiska näringspolitiken som drabbats av ett fiasko. Berusade av ord och socialistiska visioner startar man på lösa boliner en verksamhet. Man travar de goda motiven ovanpå varandra och intalar sig att ett sådant bolag genom att det är statsägt besitter särskilda förutsättningar. Gång på gång talar man i propositioner och utskottsutlåtanden om den ”exklusiva kapacitet” som Utvecklingsbolaget tänks besitta och som tros bestå i ”god kännedom om behovens karaktär och utveckling inom den samhälleliga sektorn i allmänhet”. Men allt detta har visat sig vara bara det prat det är. Verkligheten är socialdemokraternas fiende. Men man låter sig inte nedslås. I propositionen 1971:139 anslår man mera pengar till Utvecklingsbolaget och ser då ”en bekräftelse på riktigheten i vissa av de bedömningar som låg bakom utvecklingsbolagets tillkomst”. Man säger att det är ”angeläget att utvecklingsbolaget befäster sin ställning som ett vitalt organ för utveckling” , och i det nu aktuella utskottsbetänkandet framhåller man som sagt att Statsföretag nu skall få ”en utvecklingsenhet, något som ter sig nödvändigt för koncernen”. Trosvissheten kommer också till uttryck i socialdemokraternas nya näringspolitiska program som s-kongressen just antagit. Där säger man att det är viktigt att pengar satsas i ”konkreta utbyggnadsplaner vilka överensstämmer med näringspolitikens målsättningar”. Det vill man uppnå genom ”etablering eller nyförvärv av särskilda utvecklingsbolag”. Ja, är det statliga utvecklingsbolag som skall vara motorn i svenskt näringsliv, blir det inte mycket av utvecklingen. När man talar om ”etablering eller nyförvärv” av utvecklingsbolag förefaller det dessutom som om man inte ens visste att staten redan har ett utvecklingsbolag. Och det kanske man också helst vill glömma. Det är för övrigt inte uteslutet att man faktiskt glömt det, eftersom man uppenbarligen inte haft någon större inblick i hur illa ställt det är i detta bolag. Åtminstone glömde socialdemokraternas näringspolitiska grupp, i vilken bl.a. herr Svanberg ingick, att tala om för s-ombuden hur läget är i Utvecklingsbolagets verksamheter. Detta, att man glömde meddela s-ombuden Utvecklingsbolagets elände, för oss över till ett annat problem. En tanke med statlig företagsamhet är ju att det skall vara full insyn för svenska folket. Men ack vad illa ställt det är på den punkten! De socialdemokratiska ombuden fick som sagt inte veta något. De moderata ombuden vid vår partistämma i Norrköping några dagar senare fick en något bättre inblick men alls inte beroende på någon öppenhet i den socialdemokratiska näringspolitiken. I ett näringspolitiskt anförande som jag höll vid stämman den 11 oktober konstaterade jag att Utvecklingsbolagets ställning var prekär. Låt mig citera ur mitt anförande: ”Bolaget har åstadkommit en sak, nämligen mycket stora förluster. Läget för Utvecklingsbolaget är krisartat. Den balanserade förlusten var vid utgången av 1974 inte mindre än 26 milj.kr. I år blir det ytterligare mycket kraftiga förluster. Antagligen är läget så dåligt att bolaget enligt lag borde träda i likvidation. Men det fick de socialdemokratiska kongressombuden inte veta trots allt skryt om ”öppenhet.” Det förhållandet att jag kunde göra dessa iakttagelser berodde alls inte på att det någonstans fanns något sådant att läsa i offentligt tryck. Tvärtom! Ridningsskriverierna började ett par veckor senare, och propositionen kom på riksdagens bord först den 28 oktober 1975. Den officiella slutenheten framgår också om man granskar boksluten. Det har nu bekräftats i industriministerns proposition att siffrorna i redovisningen friserats. I propositionen sägs följande: ”Utvecklingsbolaget har vidare bland sina tillgångar i balansräkningen vissa poster som i dag har ett lägre värde än det bokförda. Det härav medförda nedskrivningsbehovet har beräknats till 22,5 milj.kr.” Det är med förlov sagt helt fantastiskt att bolaget har bokfört luftposter motsvarande inte mindre än halva aktiekapitalet. Någon ledning får man inte heller om man tittar i publikationen Statliga företag för 1975. Den kom nästan samtidigt som den proposition där industriministern av omständigheterna tvingades avslöja krisen. Men i skriften om Statliga företag sägs inte ett ord om Utvecklingsbolagets svårigheter. Den information som ges är vilseledande på ett skandalartat sätt. I det avsnitt där man behandlar Utvecklingsbolagets ekonomi sägs att ”uppbyggnaden av nya produktområden har fortgått” och att ”den totala aktiviteten inom företagsgruppen har därmed väsentligt ökat”. Om dotterbolaget Samefa, som gjort enorma förluster, sägs det att man skall ”fram till 1976 väsentligt utöka personalen”. Då hör det till historien att detta bolag i stället står inför en personalminskning. Bristen på öppenhet kännetecknar även den proposition som Rune Johansson lagt fram. Det är minst sagt skandal — det är inte ett för starkt ord — att regeringen kan komma till riksdagen och begära 40 milj.kr. för att stoppa in i ett statligt förlustbolag utan att i propositionen ta med ens en vinst och förlusträkning och en balansräkning för bolaget i fråga. Det är åtminstone ett sundhetstecken att utskottet finner det beklagligt att behöva besluta utan en mera ingående redovisning av företagets förhållanden. Ändå gör man det och då med hänvisning till att man i utskottet fått kompletterande redogörelser, som det heter. Men hur är det då med alla de riksdagsmän som inte är med i näringsutskottet — och svenska folket? De som i riksdagen om en stund kommer att forma sig till en majoritet fattar beslut rakt ut i luften. Det hela är en parodi på att fatta beslut. Utvecklingsbolagets misslyckande är ett fiasko för den socialdemokratiska näringspolitikens grundidé, men det är också ett personligt fiasko för industriministern. Den bristande redovisningen är hans ansvar. De miserabla ekonomiska förhållandena är också hans ansvar. Det är Rune Johansson som själv överfört Utvecklingsbolaget från Statsföretag till industridepartementet. Utvecklingsbolaget har legat direkt under hans domvärjo utan att han på ett rimligt sätt tycks ha följt med utvecklingen för att sätta in motåtgärder. I augusti hade jag, trots att jag är en utomstående bedömare, klart för mig att situationen i Utvecklingsbolaget var katastrofal. Industriministern har endera varit så inkompetent att han inte skaffat sig rimlig inblick eller också varit så inkompetent att han inte satt in motåtgärder i tid. Nu är ju Rune Johansson inte vem som helst. Hans ställning i regeringen är uppenbarligen stark. Desto större är därför hans ansvar, när det nu kan göras gällande att hans ekonomiska vidlyftigheter och lättsinne i en del sammanhang har blivit helt jämförbara med företrädarens på industriministerposten. Jag tror för min del att Rune Johansson reser och far för mycket. Han borde lägga av att vara handelsresande i olja och kol och stanna hemma för att sköta de stora uppgifter som verkligen hör till hans ansvarsområde. Vad vill då moderaterna göra i det läge som uppkommit? Ja, det kanske finns anledning först och främst att ordentligt peka på sakförhållandena för att svenska folket skall dra rätt slutsatser i tid om vad resultatet skulle bli med allt mera socialiseringar och planhushållningar i socialdemokratisk och i Rune Johanssons regi. Det är denne man, som inte ens kan klara ett litet utvecklingsbolag i industridepartementet, som begär att han skall få ge sig in i och styra och ställa allt mera i näringslivet. Så t.ex. vill han in i de mycket välskötta svenska läkemedelsföretagen för att förbättra deras utveckling och expansion. Det anser jag riskabelt. Vad sedan gäller Utvecklingsbolaget mera speciellt vill jag också påminna om att vi moderater nu inte yttrar oss i något efterklokhetens tecken. Vi har från början varnat mot vad som skulle komma att hända och som nu också har hänt. Vi reserverade oss mot det ursprungliga beslutet och mot de upprepade beslut om kapitaltillskott som riksdagen har fattat. Vi reserverar oss nu också mot förslaget att ge Utvecklingsbolaget ytterligare 40 milj.kr. Strävandena måste nu gå ut på att få de olika rörelsedrivande dotterbolagens verksamheter på en på sikt stabil bas och därmed ge personalen fortsatt arbete. Detta kan man antagligen bäst göra genom att överlåta verksamheten till andra företag med näraliggande produktion. Själva moderbolaget skulle sedan kunna avvecklas. I den mån det ekonomiska läget är så dåligt att dessa rekonstruktioner fordrar visst tillskott av friska pengar, får industriministern återkomma med ett sådant förslag, men en saneringsplan skall föreligga innan vi kan gå med på att ställa några pengar till förfogande. Näringsutskottet avstyrker vårt förslag. Utskottet anger som motiv följande: ”Om Utvecklingsbolaget inte får det aktieägartillskott som föreslås i propositionen blir följden, såvitt kan bedömas, att bolaget ungefär vid årsskiftet 1975-1976 tvingas inställa betalningarna och träda i likvidation.” Om detta finns det både det ena och andra att säga. Först och främst är det anmärkningsvärt att pengar begärs hos riksdagen så sent - man anser att man redan är i ett extremt krisläge och måste gå i likvidation inom fjorton dagar. Jag upprepar vad jag redan tidigare sagt att enligt lag skulle likvidationsbalansräkning ha upprättats i Utvecklingsbolaget för länge sedan, och långt dessförinnan borde industriministern ha vetat hur läget var och vidtagit lämpliga åtgärder. Det har han åsidosatt. Om läget nu är så krisartat bör också bolaget träda i likvidation. Det innebär inte, det vill jag starkt understryka, att de anställda kommer i trångmål — antagligen tvärtom. Vad det innebär är att ett rekonstruktionsförfarande inleds. De som lånat ut pengar till Utvecklingsbolaget utan fullgod säkerhet får ta vissa förluster. Styrelsen, som inte i tid upprättat likvidationsbalansräkning, får ta sitt personliga ansvar. Allt detta tillhör spelets regler. Herr talman! Jag har velat ägna denna fråga en viss uppmärksamhet eftersom socialdemokraterna så mycket talar om hur bra det skall bli med socialisering och planhushållning. Jag är starkt medveten om att det i det enskilda näringslivet begås missgrepp och att företag där går över styr.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

Herr talman! Huvudpunkten i det betänkande vi just nu diskuterar är förslaget att lämna 40 miljoner som medelstillskott till Svenska Utvecklingsaktiebolaget. De medlen skall användas i en rekonstruktion av bolaget som bör ske utan risk för likvidation och utan likviditetsbrist. Det slutliga förslaget om hur rekonstruktionen skall se ut kommer att läggas fram senare i vår. När det gäller kapitaltillskottet är samtliga partier i näringsutskottet med undantag av moderaterna eniga om att tillstyrka. Moderaterna ensamma är beredda att medverka till att bolaget kanske träder i likvidation och avvecklas. Beträffande de anställda i dotterföretagen är den moderata reservationen ytterst kategorisk. I reservationen sägs: ”För de i dotterbolagen anställda bör sysselsättningen tryggas genom att bolagen försäljs till privata företag med likartad produktionsinriktning.” I den motion där herr Burenstam Linder är första namn används än kraftigare ordval: ”Sysselsättningen kan på så sätt garanteras.” Det är i sanning hurtiga och enkla patentlösningar man föreslår! Jag vill med detta, herr talman, endast fästa kammarens uppmärksamhet på att moderata samlingspartiet av fem partier är i besittning av den högre visdom som tillåter sådana enkla och kategoriska avgöranden. Låt mig sedan övergå till att säga några ord om Utvecklingsbolagets verksamhet. Utvecklingsbolaget tillkom i juli 1968, samtidigt med att styrelsen för teknisk utveckling, STU, inrättades. Dessa i två, STU och Utvecklingsbolaget, skulle komplettera varandra genom sin inriktning mot framtagande av nya produkter och nya forskningsrön. På det sättet skulle de kraftigt bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet. Investeringsbanken skulle enligt sin instruktion också främja innovationsoch utvecklingsbetonade projekt inom tekniskt avancerade branscher. Hela denna uppläggning är utan tvivel riktig. Inom det privata näringslivet har vi sett åtminstone något bolag framgångsrikt arbeta efter denna modell. Måhända har skillnaden varit den att det privata bolaget av framsynta ägare har givits möjlighet att verka på lång sikt. Det privata bolaget har haft förmånen att inte i varje läge avkrävas lönsamhet i varje delprojekt. Det har kunnat satsa stora belopp och det har fått kosta mycket pengar, som senare kunnat tas igen med ränta, antingen i det egna bolaget eller, som i de flesta fall, i näraliggande bolag. Så har det fungerat på den privata sidan. I dag har vi större anledning än någonsin tidigare att satsa stort på att utveckla nya tekniska produkter, om vi skall kunna behålla och helst förbättra vår ställning som en framgångsrik industrination. Vi behöver därför ett utvecklingsbolag bättre än någonsin. Om man nu konstaterar detta, uppstår naturligtvis frågan: Varför har då inte Utvecklingsbolaget gett de resultat som man väntat sig? På detta kan självfallet ges flera olika svar. Jag skall försöka antyda några. Först bör man väl i rättvisans namn konstatera att Utvecklingsbolaget har givit flera mycket goda delresultat. Jag nämner bara två dotterbolag som är resultat av Utvecklingsbolagets verksamhet. SAKAB och STAN SAAB Elektronik AB. De resultat som Utvecklingsbolaget gett har dock inte alltid utnyttjats till fullo. Sedan kan man väl också tillägga, att förväntningarna på det statliga utvecklingsbolaget om snabba och betydelsefulla resultat kanske inte alltid svarat mot de ekonomiska resurser som man velat ge bolaget. Svenska Utvecklingsaktiebolaget kom 1969 att inlemmas i Statsföretag AB. Redan på hösten 1971 framhöll dock Statsföretag att de ekonomiska resurser som kunde ställas till Utvecklingsbolagets förfogande de närmaste åren var så begränsade att de ej möjliggjorde uppfyllandet av den för bolaget gällande målsättningen. Den 1 januari 1972 togs också Utvecklingsbolaget ut ur Statsföretag. Huruvida Statsföretags handlande i bolagets dåvarande bekymmersamma ekonomiska läge liksom de politiska organens beslut var det bästa som kunde hända Utvecklingsbolaget, är meningslöst att i dag diskutera. Statsföretags behov av ett utvecklingsbolag återkommer jag till. Utvecklingsbolaget har tillförts en hel del kapital genom Statsföretag, lika väl som riksdagen i flera omgångar tillfört bolaget ytterligare medel. Under sin ”fria utveckling” utanför Statsföretag har Utvecklingsbolaget inte upplevt enbart framgångar — så kanske man kan uttrycka det. Ett utvecklingsbolag har naturligtvis enorma bekymmer att klara sin ekonomi, såvida det inte gäller enbart beställningsjobb utan man vill utveckla egna produkter. Kostnaderna hamnar ju i stor utsträckning i utvecklingsbolaget medan inkomsterna kommer först långt senare i ett produktionsbolag. Utvecklingsbolaget har därför bildat ett antal dotterbolag för framställning av produkter som man utvecklat. Dessa bolag har varit mer eller mindre lyckosamma. Flera ger godtagbart resultat, medan andra gett och ger helt otillfredsställande resultat. Särskilt ett av företagen, SAMEFA, visar nu ett resultat som är förödande för hela utvecklingsbolagsgruppen och som väl utgör den främsta anledningen till dagens likvidationshot för gruppen. Utan tvivel kan allvarliga erinringar riktas mot Utvecklingsbolaget för bristande planering och kontroll av verksamheten. Men man bör också uppmärksamma att de allvarliga försämringarna av gruppens resultat kommit mycket snabbt under det senaste halvåret. Bolagens produktion har i flera fall byggts upp omkring enstaka produkter, vilkas marknadsförutsättningar måste anses ha varit osäkra. Försäljningen har inte heller alltid expanderat på ett sätt som angetts i planerna. Därtill skall man komma ihåg att de nuvarande konjunkturerna ytterligare försämrat resultatet på ett förödande sätt och med stor snabbhet. Mot bakgrund av detta är en genomgripande och snabb rekonstruktion, vilket också framhålls i propositionen, mycket nödvändig. Samtidigt som utskottsmajoriteten tillstyrker de äskade 40 miljonerna, som möjliggör att ett rekonstruktionsarbete kan bedrivas utan likvidationshot, talar man om vilka åsikter man har om hur det hela skall ske. Man säger att rekonstruktionsarbetet bör genomföras skyndsamt och inriktas på att överföra Utvecklingsbolaget till Statsföretag. För en stor industrikoncern som Statsföretag bör det vara ytterst angeläget, för att inte säga nödvändigt, att även ha ett utvecklingsbolag inom koncernen. Statsföretag har också nu ett positivt intresse för ett sådant överförande. Men utskottet utgår från att Utvecklingsbolaget inom Statsföretag ges goda förutsättningar för att verka enligt sin målsättning, när bolaget nu återförs dit. Det bör vara ytterst angeläget för Statsföretag att handla så. Utskottet uttalar också att SU:s verksamhet inte får knytas så hårt till Statsföretag att bolaget inte har möjlighet att fullfölja också andra målsättningar — exempelvis målsättningen att visst utvecklingsarbete inom samhällssektorer osv. skall kunna skötas av bolaget och ”utgöra en kanal för innovationer som härrör från mindre företag eller från enskilda forskare och uppfinnare”. Samtidigt som utskottet framhåller att Utvecklingsbolaget inom Statsföretag inte får styras enbart av kommersiella överväganden bör framhållas att uppdrag utifrån — som ges till Utvecklingsbolaget — naturligtvis skall skötas på ren konsultbasis. Försäljningen av Utvecklingsbolagets dotterbolag, som påyrkas i vissa motioner, kan inte i dagsläget ge något medelstillskott som väsentligt förbättrar bolagets situation. Utskottet utgår dock från att möjligheten att avyttra dotterbolagen — då lämpligen i första hand till Statsföretag - noga prövas från fall till fall. Det är av vikt att Utvecklingsbolaget i sin fortsatta verksamhet inom Statsföretag behåller och kraftigt utvecklar sitt samarbete med STU, styrelsen för teknisk utveckling. I samband med rekonstruktionen av Utvecklingsbolaget kan det därför vara lämpligt att beakta den pågående STU-utredningens synpunkter i avsikt att förbättra samarbetsmöjligheterna mellan de två företagen. Utöver de motionsförslag jag här kommenterat framförs ett förslag om ökad insyn i de statliga företagen i allmänhet. Försäljningen av de här dotterbolagen har mycket litet med den frågan att göra. Utskottet säger därför att det knappast är lämpligt eller vettigt att i det sammanhanget ta upp frågan om en bättre insyn i statliga företag i allmänhet. Den får behandlas i ett annat sammanhang, menar utskottet. I vissa av motionerna framförs också kritik, som går ut på att regeringens proposition inte skulle innehålla tillräckligt exakta och detaljerade uppgifter om Utvecklingsbolagets ställning och resultat. Jag vill då framhålla att det i vart fall är omöjligt att i den här propositionen redovisa resultatet för 1975. En proposition rörande den slutgiltiga rekonstruktionen kommer inom några månader, och där bör naturligtvis dessa siffror framläggas. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Samtidigt som herr Svanberg anklagar moderaterna för hurtiga tonfall och patentlösningar säger herr Svanberg att han inte vet hur denna rekonstruktion skall genomföras. Jag måste säga att närmare en patentlösning än att anslå 40 milj.kr. utan att ens veta hur dessa pengar skall användas kan man inte komma. Moderaterna står ensamma, sade herr Svanberg. Ja, det uttalandet tar jag inte så hårt. Vi har alldeles uppenbarligen god grund för vårt ställningstagande. Det framgick även av det som herr Svanberg sade att allvarliga erinringar kunde göras i detta sammanhang. Jag vill peka på att t.ex. herr Ullsten gjort uttalanden, som åtminstone enligt TT går ut på att riksdagen inte längre kan finna sig i att vara en namnstämpel när det gäller att betala ut förlustbidrag till statliga företag och att riksdagen har ställts inför en utpressningssituation. När jag läser sådana uttalanden finner jag att vi, även om vi är ensamma om vår reservation, inte är ensamma om vår uppfattning. Herr Svanbergs tonfall var nedstämt, och det är bra — även om det inte är så vanligt. Herr Svanberg gick t.o.m. så långt att han sade att de privata företag som hade verkat i utvecklingsbranschen har lyckats. Han framhöll också att de haft framsynta ägare, som låtit företagen arbeta på sikt. Vad som är så oroande i den socialdemokratiska näringspolitiken är att man där, trots att man åtminstone i förväg är fylld av förväntningar, uppenbarligen inte har en framsynt ägare som låter företagen arbeta på sikt. Det är därför som jag inte kan förstå mig på herr Svanberg när han som ordförande i den socialdemokratiska näringspolitiska gruppen, trots dessa misslyckanden med Utvecklingsbolaget, ändå som någon sorts grandios lösning för hur man skall klara nyföretagandets problem och utvecklingsmotoriken i näringslivet föreslår just nyetablering och inköp av statliga utvecklingsbolag. Den enda förklaringen till att herr Svanberg haft detta förslag med i sin rapport måste vara att herr Svanberg knappast kände till att det fanns ett statligt utvecklingsbolag och att det gick så illa.

Herr talman! Låt mig med anledning av herr Burenstam Linders ord om herr Svanbergs tonfall och de andra mer personligt färgade uttalanden som herr Burenstam Linder gjorde bara säga att jag, om hans anförande hade gått i motsatt riktning, skulle ha känt mig bekymrad. Det sägs att den gamle socialistagitatorn August Palm när han någon gång hade fått ett berömmande ord från högern sade: ”Jag måste gå hem och tänka över vad jag nu har begått för dumheter.” Det behöver jag uppenbarligen inte göra. Kärnpunkten i det problem vi diskuterar är ju: Får ett utvecklingsarbete kosta något? Vem skall ta riskerna vid försök med och prövning av ett utvecklingsprojekt? Det är grundfrågor i detta sammanhang och vi kan inte gå förbi dem utan att också ställa frågan: Skall staten stanna vid att bistå uppfinnare och innovatörer med bidrag och lån till utvecklingsprojekt? Det gör vi i betydande omfattning via styrelsen för teknisk utveckling med i det närmaste 300 milj.kr. Vi har byggt på detta institut med ett sidoinstitut, statens utvecklingsfond, som har möjlighet att utöver själva prövningen av en innovation medverka vid tillskapandet av företag på grundval härav och i samverkan med innovatören. Men vi bestämde oss 1968 också för att medverka vid prövningar av idéer och att försöka bedöma om dessa är utvecklingsbara och kan gå in i en normal tillverkning samt förhoppningsvis ge avkastning. Jag skall inte upprepa vad som har sagts i debatten, där bl.a. herr Burenstam Linder har redovisat några av målsättningarna för Utvecklingsbolaget när det tillkom år 1968. Han var emellertid inte tillräckligt utförlig. Han tog bara med en liten del av vad som stod i propositionen 1971:139 när han citerade: ”Utvecklingsbolaget bör även framgent arbeta utifrån kravet på lönsamhet.” Det är alldeles riktigt att det står så. Men det heter i fortsättningen: ”Det bör samtidigt understrykas att varje utvecklingsbolag, ett statligt likaväl som ett privat, som befinner sig i början av sin verksamhet, som uteslutande engagerat sig i nya projekt och som arbetar inom en begränsad ekonomisk ram, utsätter sig för en betydande ekonomisk risk. Utvecklingsbolaget bör ges möjlighet att arbeta vidare med de projekt och andra verksamheter som företaget engagerat sig i.

Vi sade 1971 att en koncentration av verksamheter kan bli alldeles för omfattande. Vi upprepade det 1974 därför att man inte hade ”avknoppat” dotterföretag i den omfattning som vi fann önskvärt. Här kommer jag till den mycket känsliga frågan: I vilken omfattning och på vilket sätt skall då departementet eller ett statsråd gå in i verksamheten? Vi styr verksamheterna genom långsiktiga direktiv, vi styr dem genom kontroll och redovisning från vederbörande företag - moderbolaget i detta sammanhang — och vi kan påverka utvecklingen sedan vi har sett vad styrelse och revisorer har anfört om utvecklingen av företaget.

Från departementets sida riktades ingen erinran mot det förslaget. Herr Burenstam Linder säger, och det svänger om argumentationen, att vi år 1971 var beredda — det var jag som framlade propositionen —-att flytta Utvecklingsbolaget ut ur Statsföretag till en självständig enhet. Ja, det är alldeles riktigt. Och varför gjorde vi det? Jo, på uttryckligt önskemål i en gemensam skrivelse av Statsföretag och Utvecklingsbolaget, som förmenade att Statsföretag vid det tillfället inte hade förutsättningar att avsätta medel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Detta var huvudskälet. Ett annat skäl var att vi hoppades kunna ge bättre förutsättningar för ett mera fristående institut att vända sig till enskilda innovatörer i mindre och medelstora företag. Men nu är ni, fortsätter herr Burenstam Linder, intresserade av att det här går tillbaka. Ja, jag har en helt annan uppfattning beträffande Statsföretags förutsättningar än vad herr Burenstam Linder har. Statsföretag har efter de krisartade problem som vi upplevde 1970 och 1971 åstadkommit ett utomordentligt rekonstruktionsarbete och har en helt annan grund för att i dag ta över Utvecklingsbolaget. Åtskilliga av de statliga företagen är i behov av att placera uppdrag hos ett utvecklingsorgan, och då bör väl detta bolag lämpligen kunna ligga inom Statsföretag. Utskottet har för sin del sträckt sig något längre än vad jag hade hoppats att det skulle göra, men jag har inte vänt mig emot det. Jag hade tänkt mig att man i den rekonstruktion som nu sker — den skall genomföras under våren — skulle kunna gå in i förhandlingar med Statsföretag om villkor och förutsättningar för arbetet. Jag får väl tillåta mig att tolka utskottet så, att det inte förmenar att vi villkorslöst skall flytta in Svenska Utvecklings AB i Statsföretag, utan att här finns ett utrymme för nödvändiga diskussioner - och sådana pågår — i frågor som dessa: Vilka företag bör avknoppas? Skall de försäljas? Går de lämpligen in i någon av de befintliga statliga företagsverksamheterna? Dettasär självfallet saker och ting som vi får ta tillfället i akt att diskutera. Jag vill återvända till de diskussioner som inleddes under 1974. Vi hade då anledning att räkna med att så småningom få ett resultat. Det kom också en skrivelse från Statsföretag och Utvecklingsbolaget i maj 1975, där man ansåg sig ha nått så långt i sitt gemensamma utvecklingsarbete att man i praktiken var klar att ta ställning för ett överförande av Utvecklingsbolaget till Statsföretag. Sedan kommer självfallet frågan om villkoren. Det här arbetet tedde sig ju bra. Vi kunde under våren 1975 konstatera precis i överensstämmelse med vad vi sade 1971: Efter tre fyra år bör man göra en utvärdering av Utvecklingsbolagets verksamhet — se vad det gett för resultat och av det dra erfarenheter för det fortsatta arbetet. Det fanns ingen anledning för oss att under våren 1975 ha någon annan uppfattning än den som uttrycktes av Utvecklingsbolaget. Visserligen redovisade man en förlust för 1975, men den var inte mer omfattande än att den rymdes inom en balanserad budget. Vi hade därför enligt vår uppfattning tid och möjlighet att göra en utvärdering och pröva hur vi skulle lägga upp verksamheten för framtiden.

Och, ärade kammarledamöter, jag är helt införstådd med att man ställer den frågan.

Det betydde en vändning på i det närmaste 25 milj.kr. i Utvecklingsbolagets budget. Här sätter naturligtvis herr Burenstam Linder in kritiken också mot mig: Kunde man inte tidigare ha uppmärksammat att detta var på väg? Utvecklingen var ju isolerad i detta sammanhang till ett enda företag. Ärade kammarledamöter! Samefas styrelse och Utvecklingsbolaget fattade så sent som i september 1974 beslut om en betydande investering, en utbyggnad av lokaliteter, maskinpark och utrustning. Man grundade detta beslut på företagsledningens bedömning av en gynnsam utveckling 1973 och i ännu högre grad under 1974 samt en prognostiserad gynnsam utveckling under 1975 — jag har redovisat den. Då kommer jag till den fråga som jag vill ställa till herr Burenstam Linder. Det är självfallet våra bolags, våra verks skyldighet att ansvara för sina uppgifter. Det är verket — i detta fall Utvecklingsbolaget — som har skyldighet att utse styrelser i sina dotterföretag, att kontrollera deras verksamhet och beakta utvecklingen. Besluten om investeringarna, som jag här har nämnt om, fattades självfallet i Samefas styrelse och Utvecklingsbolagets styrelse. Man har ingen skyldighet att underställa industriministern eller industridepartementet en sådan plan. Man bär ansvaret för verksamheten, och man har skyldighet att söka utveckla den efter bästa förmåga. Ingen erinran restes från revisorernas sida mot beslutet. Man genomförde denna investering, och man nyanställde 70-80 människor i produktionen. När man kom fram till april-maj hade man inte order till den verksamhet som man hade byggt upp, men man hade kostnaderna. Det är det jag har sagt i min proposition. Vi har anledning att rikta kritik mot företagsledningen — mot styrelsen — för de åtgärder som man på det sättet har vidtagit.

Men i det här läget passar det herr Burenstam Linder att försöka flytta över ansvaret från de instanser —- två styrelser och revisorer — som skall ha detta ansvar, till departementet och departementschefen. Jag är självfallet inte på något sätt glad över vad som har inträffat. Jag har gett förklaringen. Uppvaknandet skedde tyvärr så sent som i juni månad i Utvecklingsbolaget, när man kom upp till oss och meddelade: Så här är nu situationen. Vi ställdes inför uppgiften att försöka klara detta problem med bistånd från Investeringsbanken och sedan i de fortsatta diskussionerna tillskapa en rekonstruktionsgrupp samt gå till riksdagen för att begära att vi i två steg skulle få genomföra rekonstruktionsarbetet. Vi skulle genomföra det så att inte några av de anställda skulle bli lidande, skulle ställas inför omedelbara besked om nedläggning av företag och begränsning av verksamheten. Det är möjligt att vi inte kan undvika sådana besked. Men vi skall inte behöva få dem genom att Utvecklingsbolaget skulle tvingas till likvidation och konkurs. Herr Burenstam Linder kan försöka släta över och säga att det är inte farligt om ni inte får några pengar nu. Jo, herr Burenstam Linder, det leder fram mot en likvidationsuppställning, och jag kan inte se hur man i det läget från SU:s sida enligt aktiebolagslagen skulle kunna undgå en konkurs. Det är det julbudskapet till de anställda som moderaterna tydligen är beredda att ge. Herr Burenstam Linder har tagit i både i sin motion och här i kammaren. Han tar i när han säger att det finns inte ett enda företag i den här verksamheten som kan sägas ha varit någonting av värde. Herr Burenstam Linder! Vi har ett företag som initierats av Utvecklingsbolaget och som heter STANSAAB. Det är klart att STANSAAB har lagt ned åtskilligt av utvecklingspengar — ca 100 milj.kr. har plöjts ner hittills. STANSAAB tog, vilket också framhållits, i somras hem en order på produkter som man skapar — flygplatskommunikationssystem osv. — på drygt 300 milj.kr. STANSAAB är i en expansiv utvecklingsfas. Går det här bra, och det har vi all anledning att förvänta, kan man också räkna med att man har en fortsatt expansiv verksamhet framför sig. Ett annat företag är CARBOX. Det är mycket omdiskuterat — jag är medveten om det. Företaget kommer under ytterligare ett par år att kräva utvecklingsmedel. Jag skulle tänka mig att det blir mellan 5 och 10 milj.kr. per år, och kanske först om tre år kan man komma i ett läge där man når balans och förhoppningsvis därefter vinst. I går publicerades i tidningarna en pressrelease från CARBOX — kanske några av kammarens ledamöter uppmärksammade den. CARBOX tecknade förra veckan kontrakt med ett välkänt japanskt företag på en produktionslinje som gäller framställning av vissa komponenter till bilar.

Det är väf fem år man har hållit på med det här projektet — kanske något längre. Man kan liksom se den cykel som ett utvecklingsprojekt behöver passera från idén, prövningen av det, utvecklingen av projektet för att sedan försöka skapa den produktionsorganisation som skall producera utrustningen. Det har alltså gått fyra fem år, med stigande kostnader under de senaste åren, men nu börjar man skönja möjligheterna till en värdefull produktion som för framtiden kan komma att ge en betydande avkastning. Jag säger förhoppningsvis. Det är den bedömningen som skall göras i dessa sammanhang. Man måste vara beredd att acceptera de risker som här föreligger, eftersom det är nödvändigt att göra satsningar för att så småningom, förhoppningsvis, få igen pengarna. Allt kan inte lyckas, men en del kan göra det. Jag har här visat på ett par tre förslag som är utomordentligt bra och som vi i mycket hög grad tror på. Att där göra jämförelser — som herr Burenstam Linder gjorde — med produktionsföretag i allmänhet, som i regel byggs upp på prövade produkter, och att jämföra vinstresultaten i sådana företag med verksamheten i ett utvecklingsföretag är orimligt. Jag återkommer till vad jag sade om svårigheterna att bedöma tidpunkten för när man skall avknoppa ett projekt som man har tagit upp, som man vårdar sig om och som man försöker bygga vidare på. Jag gör det därför att det är ett känsligt kapitel. Åtskilliga företag har skapat utvecklingsbolag. Man har då startat de bolagen som utvecklingsprojekt och fått i gång en produktion, man har blivit fäst vid de produktionsföretagen därför att man har räknat med att de skall generera tillbaka pengar och ge det nödvändiga kapitalet för en fortsättning av utvecklingsverksamheten. Och så småningom kommer man då att ligga mer på produktionssidan än på själva utvecklingssidan.

Jag kan dock inte se att det statliga Utvecklingsbolaget företer en bild som i stort skiljer sig från vad man har upplevt på många andra håll.

Vi tvingas nu till en snabbare rekonstruktion. En utvärdering har gjorts, och rekonstruktionsarbetet är i gång. Självfallet kommer vi att publicera och ge riksdagen allt det material, också det ekonomiska, som kommer fram i det arbetet. Att det inte har publicerats någon balansräkning hänger samman med att vi inte har kunnat annat än approximativt bedöma hur utvecklingen skulle te sig under 1975. Och för att få lugn under ett halvår, alltså under den tid då rekonstruktionsarbetet skall genomföras, har jag räknat fram att det behövs ca 40 milj.kr. Det är det arbetet som nu pågår med all den skyndsamhet som är möjlig och som, så långt jag kan bedöma, kan påskyndas med det uttalånde som näringsutskottet här har gjort. Herr Burenstam Linder har i detta sammanhang passat på att bryta staven över den socialdemokratiska näringspolitiken. Jag skall här inte inveckla mig i en alltför vidlyftig debatt om det. Jag vill bara säga att jag tycker att han är djärv.

Det kan jämföras med de resultat en aktiv samhällspolitik kunnat ge i Sverige och Norge, som har den lägsta arbetslösheten bland västvärldens industriländer. Det är just den aktiva samhällspolitik, för vilken vi också vunnit anslutning från andra håll, som spelar och har spelat den avgörande rollen och som kommer att spela den avgörande rollen i strävandena att klara målsättningen full sysselsättning. Det är därför jag tycker att herr Burenstam Linder är så djärv när han tar fram ett litet exempel på de misslyckanden som kan inträffa för att säga: Se här hur socialdemokratins näringspolitik håller på att braka samman. Förutom att ta del av den snabba internationella jämförelse jag gjort borde han titta litet på vad som sker i vår omgivning. Jag kommer från en uppvaktning av personal vid Sweda. Det är ett företag som för ett år sedan hade nära 2 000 anställda. Man berättade nu att företaget varslat om att minska personalstyrkan till knappt 500. En rad andra företag har ställts inför samma svårigheter. Det var inte på något sätt med glädje som jag läste om Facits bekymmer när man nu måste varsla om permittering av ytterligare 250 anställda, Facit som för några år sedan leddes av en man -— jag skall inte nämna några namn — som i denna kammare undervisade den tidigare industriministern om hur man skulle sköta företagspolitiken. Jag är rädd för att herr Burenstam Linder är ute i motsvarande ärenden, men jag skall nogsamt se till att inte följa hans råd. Jag har sagt det här därför att jag finner det angeläget att göra klart att våra uppfattningar skiljer sig när det gäller vad staten skall göra och vilket ansvar staten skall ta. Vi prövar oss fram på nya vägar. Jag känner den största tillfredsställelse över att näringslivets företrädare har en helt annan uppfattning än den som herr Burenstam Linder gör sig till tolk för, nämligen den uppfattningen att vi i den här situationen måste söka samverkan för planmässigare hushållning med våra resurser. Vi gör det i branschråden, där samhället, företagen och de anställda sitter tillsammans. Jag känner större tillfredsställelse över den samverkan än vad 150 jag skulle göra om herr Burenstam Linder hade erbjudit någon form av samverkan. Jag avvisar inte en sådan, men jag begär inte heller någon.

Herr talman! Jag beklagar att jag kommer in i debatten på detta stadium. Jag försummade att begära replik på herr Burenstam Linders anförande, och jag vill gärna kommentera en del av vad han sade. Det mesta av herr Burenstam Linders våldsamma utfall har jag ingen anledning att här kommentera. Men han sade också att jag hade beskyllt moderaterna för att ha hurtfriska patentlösningar. Ja, det tycker jag att det är när man säger att man garanterar sysselsättningen om man säljer Utvecklingsbolagets dotterbolag till det privata näringslivet. Jag tror inte att någon arbetsgivare vill stå för det uttalandet. Herr Burenstam Linder anser att jag kommer med hurtfriska lösningar när jag vill ge Utvecklingsbolaget 40 miljoner utan att veta hur rekonstruktionen skall se ut. Just den kommentaren visar att herr Burenstam Linder inte vet vad han håller på med. Utskottet menar att Utvecklingsbolaget skall föras till Statsföretag men det får inte knytas så hårt till Statsföretag att det inte kan uppfylla sin ursprungliga målsättning. Det hade varit rena vansinnet om vi i utskottet hade bestämt i detalj hur rekonstruktionen skulle se ut. Vi har inte varit hurtfriska. Vi har varit ödmjuka — eller praktiska. Jag sade i mitt anförande att det fanns privata utvecklingsbolag som hade lyckats delvis på grund av att de hade haft framsynta ägare. Ja, det är faktiskt rätt många bland oss — som herr Burenstam Linder älskar att framställa som fruktansvärda socialistiska planhushållare som inte ser sanningen — som anser att det finns framsynta och bra företagare bland privatföretagarna. Det har jag sagt många gånger. Men det vore också skönt om det här i kammaren fanns lugna och framsynta politiker som kunde ge ett utvecklingsbolag tillfälle att verka även om det gör misstag — de kan rättas till, men man skall ändå fortsätta verksamheten —- i stället för att göra varje misstag till en politisk ättestupa för någon. Jag tror som sagt att det vore bra om det inte bara fanns framsynta företagare utan även lugna och kloka politiker. — Detta om detta. Industriministern frågade om utskottets uttalande innebär att Utvecklingsbolaget villkorslöst skall föras till Statsföretag. Nej, det gör det inte. Vi säger att Utvecklingsbolaget bör föras till Statsföretag och att detta 151 bör ske så snart som möjligt. Men vi säger också: ”Det är emellertid angeläget att ett ägarskifte inte går ut över de ursprungliga syftena med Utvecklingsbolaget. För det första bör bolagets verksamhet inte få styras av rent kommersiella överväganden. Att söka få fram produkter, metoder och system som är angelägna från samhällelig synpunkt bör alltjämt vara ett viktigt mål. För det andra får bolaget efter att ha överförts till Statsföretag inte reserveras helt för dess egna projekt. Som hittills bör bolaget ha som en uppgift att utgöra en kanal för innovationer som härrör från mindre företag eller från enskilda forskare och uppfinnare. De problem som den dubbla uppgiften skapar måste övervägas noga vid rekonstruktionsarbetet.” Detta är ett förord för att Utvecklingsbolaget skall tillhöra Statsföretag, men Statsföretag måste bringas att ge det möjlighet att verka som ett utvecklingsbolag. Jag tror att industriministern är helt nöjd med de många arbetsuppgifter som återstår innan detta så att säga överlåts till Statsföretag. Med detta, herr talman, ber jag att ännu en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Svanberg, när han granskar verksamheten i det utvecklingsbolag som är ett utflöde av hans egna socialistiska visioner, efterlyser kloka politiker. Rune Johanssons anförande innehöll som det bästa middagstal en och annan historia. Han konstaterade att om han skulle ha fått beröm av mig hade han varit orolig. Ja, herr talman, jag hade också i detta sammanhang varit synnerligen orolig om jag hade givit Rune Johansson något beröm för det fiasko han har åstadkommit. Det hade nämligen inneburit att jag hade svikit mitt ansvar som riksdagsman att granska industriministerns verksamhet. Jag skulle ha svikit mitt ansvar precis som han har svikit sitt ansvar i detta sammanhang. Avslutningsvis kom en ny historia om en tjur som sprang på någon räls. Av det drog han slutsatsen att han beundrade mitt mod men inte mitt förstånd. Ja, just i detta sammanhang duger väl den beskrivningen bättre på statsrådet, som onekligen sedan 1968 har sprungit fram med detta utvecklingsbolag i famnen och uppenbarligen haft mera mod än förstånd. Om vi sedan klarar av det som inte hör till kärnfrågorna vill jag härifrån beklaga det tarvliga angrepp som industriministern riktade mot en f. d. riksdagsman. Någon gång när jag lyssnade på denne tyckte jag kanske att han var något oförsiktig. För min del har jag aldrig när jag talat om näringspolitik och statligt företagande försökt föreläsa om hur företagen skall skötas och hur man skall garantera att det inte blir några misslyckanden. Jag har jämfört verkligheten som den ter sig i en del statliga företag med de socialistiska visioner som herrarna sprider omkring sig och som t.ex. innebar att herr Svanberg i sin näringspolitiska rapport, som diskuterades på den socialdemokratiska kongressen, hade mage att göra gällande att man skulle sätta fart och fräs på näringslivet och utvecklingen genom att starta flera utvecklingsbolag. Till det som egentligen inte hör till denna fråga är också industriministerns utvikning för att rädda sitt anseende genom att börja tala om att det finns 17 miljoner arbetslösa i olika länder. Ja, bra många av de arbetslösa finns i Tyskland under en socialdemokratisk regering, bra många av de arbetslösa finns i Danmark under en socialdemokratisk regering, bra många av de arbetslösa finns i England under en socialdemokratisk regering. Så när Rune Johansson börjar dra fram dessa arbetslösa som en poäng i denna debatt om den svenska statens utvecklingsbolag tycker jag att han även här påminner om den där tjuren som rusar fram med mera mod än förstånd. Rune Johansson gjorde också en poäng av att näringslivets företrädare hade en annan uppfattning än den som moderaterna har givit uttryck för i detta sammanhang. Det stör inte mig ett dugg om det finns ett antal storföretagare som vid interna samtal ”sitter i knät” på industriministern och framför en annan uppfattning. Mera stör det mig att veta att landet är fullt av småföretagare som aldrig hinner ”sitta i knät” på Rune Johansson och tala om sina problem. De har inte tid med det. Ett allvarligt problem i den näringspolitik som drivs är att de företag som har specialister, som har goda kontakter och som har förbindelser med statsråd och samhälle har ett extra konkurrensövertag. Rune Johanssons berättelse att han har intima kontakter med dem är därför oroande. Detta med småföretagens problem är också en förklaring till att att det startas så få nya företag i landet. Det är också förklaringen till att man skulle kunna tänka sig att det behövs utvecklingsbolag. Men om det behövs utvecklingsbolag, visar erfarenheten att just detta att staten skulle sätta i gång dem alls inte kan vara sättet att få en ökad dynamik i näringslivet. I sin beskrivning av Utvecklingsbolaget talade Rune Johansson hela tiden om hur detta bolag skulle avknoppa olika verksamheter. Det uttrycket återkom. Tyvärr är väl sanningen den att här är det snarare fråga om att avlöva än att avknoppa. Rune Johansson gjorde gällande att om Utvecklingsbolaget skulle gå i likvidation skulle de anställda drabbas. Det är fullständigt fel. Vad som skulle hända vid ett likvidationsförfarande är att styrelsen, som Rune Johansson skällde väldigt mycket på, skulle vara tvingad att ta det ansvar som en styrelse i ett företag skall ta och som i detta sammanhang innebär att om man har ådragit sig förluster som är större än två tredjedelar av aktiekapitalet och inte upprättat likvidationsbalansräkning, är man personligen ansvarig. Vidare skulle naturligtvis långivarna drabbas. Men det hör också till spelets regler. De anställda skulle, om man snabbt satte i gång ett rekonstruktionsförfarande, kunna få betydligt bättre garantier för att de verksamheter som de är engagerade i skall kunna leva vidare på stabil bas. När det gäller det som man skulle kunna kalla flyttgröten — dvs. att man flyttade Utvecklingsbolaget hit och dit, än från industridepartementet till Statsföretag, än i den andra riktningen och än tillbaka igen —- är nu motivet, sade Rune Johansson, att Statsföretag har så stora resurser att det kan ta hand om Utvecklingsbolaget. Men när man flyttade bolaget 1972 från Statsföretag till staten var tanken bl.a. — det sägs i propositionen —- att på det viset skulle bolagets karaktär av utvecklingsbolag kunna bättre understrykas. Om man nu vill flytta tillbaka det till Statsföretag, skulle tydligen detta med utvecklingsidén komma i skymundan. Vidare frågar jag mig verkligen om det är sant att Statsföretag i dagens läge har så stora resurser att det verkligen skulle kunna ge stadga åt dessa utvecklingsansträngningar. Det är ingen hemlighet att Rune Johansson genom verksamheter på annat plan har försatt Statsföretag i allvarliga svårigheter vad gäller att mobilisera resurser för att finansiera verksamheten. Det är ju inte så att man har någon inblick i Statsföretags göranden och låtanden, men det har förekommit uttalanden som antyder att de finansiella resurserna där är högst ansträngda. Jag tror också att chefen för Statsföretag har skickat brev till alla dotterbolagen och uppmanat dem att noga se över sina investeringsplaner — antagligen trimma ner dem -— på grund av att Statsföretag saknar de resurser som behövs inte minst med tanke på den anspänning som Rune Johanssons stålverk kan komma att innebära. Denna argumentation går liksom bara ut på att hitta på någonting för att man därmed skall skaffa sig själv stöd i ord snarare än stöd i en verklighet. När Rune Johansson gick igenom Utvecklingsbolagets historia sade han att det var så svårt med utvecklingsbolag, det måste bli problem och man måste räkna med förluster. Varför skall man då socialisera, om det är så svårt? Man måste se på sikt, sade Rune Johansson. Och när han sade det lät det nästan som om de här förlusterna var planerade, som om det var ett led i planhushållningen att man skulle göra förluster. Men jag vill återkomma till vad herr Svanberg sade i sitt första inlägg och som han kom tillbaka till i sin replik, att det har funnits privata utvecklingsbolag som har hanterat sin situation bättre. De har haft framsynta ägare som arbetat på sikt. Tydligen måste det i herr Svanbergs konstaterande ligga att här har man inte varit framsynt — man har inte arbetat på sikt. Rune Johansson säger att man skall se på sikt. Men det är nog en bättre beskrivning att säga att han i stället för att se på sikt har blundat länge. Vad debatten f. n. gäller är verkligheten i förhållande till de socialistiska visionerna. Jag understryker gärna att det finns privata företag som har fel. Vem har någonsin förnekat detta? Men på nytt gäller att det i de socialistiska visionerna inte alls finns några fel på statligt näringsliv. En fråga som Rune Johansson begärde specifikt svar av mig på löd: ”Hur mycket skall jag såsom industriminister egentligen gå in i des sa verksamheter?” Han ville få det till att jag i mina anklagelser mot honom hade uppmanat honom till ett ministerstyre, främmande för vår förvaltningstradition. Nej, jag har inte uppmanat honom till något ministerstyre. Jag har uppmanat honom att ta sitt ägaransvar. Man kan egentligen undra hur det är med ministerstyret. I Göteborgsposten för i går finns en stor intervju med Statsföretags chef, Per Sköld. Där står bl.a.: ”Ständiga överläggningar mellan främst industriministern och Statsföretags ledning skapar, enligt Per Sköld, en djup förståelse hos regeringen för näringslivets problem.” Huruvida Rune Johansson verkligen har en djup förståelse för näringslivets problem lämnar jag därhän. Poängen här är att det uppenbarligen försiggår ständiga överläggningar mellan chefen för industridepartementet och Statsföretags ledning. Jag skall inte yttra mig om huruvida det är rätt eller fel. Men man skulle åtminstone kunna tänka sig att Rune Johansson någon gång hade en liten överläggning med det företag som ligger direkt under honom själv i industridepartementet, nämligen detta utvecklingsbolag. Beträffande Per Skölds uttalande finns en intressant sak till, som jag skall be att få läsa upp.

Vi framför i stället våra synpunkter direkt till kanslihuset. Det är den rätta vägen för oss.” Detta är principiellt intressant därför att det ger en god inblick i bristen på inblick i de statliga affärerna. När man såsom Per Sköld är chef för ett statligt företag tystnar rösten. Då blir det i stället små samtal i det fördolda med industriministern. Det blir inte alls den fria och öppna debatt som man hoppas på. Det är allvarligt och en väsentlig anledning till att vi är motståndare till ett socialiserat näringsliv. I stället för öppenhet och insyn blir det då fråga om det stängda rummets dialog. I sitt inlägg försökte Rune Johansson ta sig långt bort från att ha något eget ansvar i detta sammanhang. Han gjorde gällande att det var så plötsliga förluster som hade inträffat i somras. Det tror jag inte. Till att börja med sägs klart i propositionen att man här har friserat tidigare bokslut och tagit upp lufttillgångar till ett värde av 22,5 milj.kr. — bokförda värden som inte funnits. Om man lägger dessa 22,5 milj.kr. till den öppet balanserade förlusten på 14 milj.kr., är man redan då framme vid att två tredjedelar av aktiekapitalet är förbrukat och har varit det länge. Det är inte något som har inträffat plötsligt. Det är inte heller bara i det här speciella bolaget, Samefa, som det har inträffat förluster. Där har det uppenbarligen blivit stora förluster —- kanske överraskande i år, vad vet jag — men jag poängterar på nytt att man har haft dessa friserade bokslut och stora balanserade förluster som industriministern borde ha känt till, förluster som alls icke kommer bara från detta speciella bolag. Det bolaget gick ju tidigare med vinst, inte därför att det var så välskött utan därför att staten begåvade det med ett kraftigt subventionerat kontrakt på tillverkning av de bilskyltar som svenska folket f.n. åker omkring med. I sina ansträngningar att ta sig bort från ansvaret skällde Rune Johansson ordentligt på styrelsen. Antagligen kan man i det här sammanhanget framföra kritik mot styrelsen, men att lägga hela skulden där är fegt. Rune Johansson har här ett ägaransvar. Det är han som utser styrelsen. När industriministern gör gällande att man inte skulle för riksdagen kunna bättre redovisa det verkliga ekonomiska läget i företaget därför att det saknas bokslut för 1975, är det väl sant. Det finns naturligtvis inte något bokslut för 1975 ännu, men man hade åtminstone kunnat ta med bokslutet för 1974 för att ge någon inblick. Redan vinstoch förlusträkningen för 1974 hade varit intressant. Dessutom bör ett sådant här bolag rimligen göra upp halvårsrapporter, så en halvårsrapport för 1975 borde ha funnits. Jag har faktiskt här i min hand ett halvårsbokslut för bolaget som upprättades i början av karriären — Rune Johansson kan få låna det också —- nämligen bokslut för tiden augusti 1968-februari 1969. Kunde man då upprätta halvårsbokslut, borde man kunna göra det nu också. Nej, herr talman, det som vi nu diskuterar är ett gruvligt fiasko för socialdemokratisk näringspolitik och för industriministern personligen.
Herr talman! Låt mig ta upp ett par ting av det som herr Burenstam Linder anförde. Först frågan om vad som inträffar vid ett avslag på den framställning som regeringen har gjort. Jag har sagt att det tvingar styrelsen till att upprätta en likvidationsbalansräkning. Men det som kommer att äventyra de anställdas arbeten är att Utvecklingsbolaget inte har några likvida medel. Bolaget måste inställa betalningarna och också vidta sådana åtgärder att det inte får några utgifter. Det är den situation som moderata samlingspartiet är berett att sätta Utvecklingsbolaget i. Det är klart att det kan innebära, precis som herr Burenstam Linder säger, att man får försöka ta ut det personliga ansvaret i styrelsen. Jag vågar nu inte ha någon uppfattning om styrelseledamöternas personliga ekonomiska möjligheter att klara den verksamhet som är Utvecklingsbolagets. Jag upprepar: Den julhälsning som herr Burenstam Linder och moderaterna vill sända till de anställda i SU är beskedet om att man inom kort — i början på det nya året — måste lägga ner verksamheten. Sedan får vi se om en rekonstruktion kan åstadkommas. Herr Burenstam Linder säger att det kanske finns förutsättningar att gå in med någon garanti. Nej, regeringen kan inte gå in med en garanti. Det måste vi ha riksdagens tillstånd till, och jag har inte uppmärksammat att moderaterna begärt att som ersättning för anslaget skulle utfärdas en garanti som möjliggör för bolaget att låna upp pengar. Jag har inte läst intervjun med herr Sköld. Han är en fri man. Han har rätt att göra sina uttalanden, och han gör dem — som jag tycker —- frimodigt. Jag kan inte se att han heller har undvikit att, någon gång, uttala sig kritiskt också mot industriministern, och det är hans rätt. Det har sagts här i kammaren att vi ofta, minst en gång i månaden, träffar samman i industridepartementet — jag och ett par av mina medarbetare samt ordföranden och vice ordföranden jämte verkställande direktören i Statsföretag — för att diskutera igenom de problem som efter hand anmäler sig. Det är riktigt, och jag får nu skicka tillbaka frågan: Hur vill herr Burenstam Linder ha det? Han är kritisk mot det här. Först är han kritisk mot att vi inte har haft en sådan nära kontakt med Utvecklingsbolaget. Jo, herr Burenstam Linder, det har vi. Vi kom överens om att vi borde träffas en gång i kvartalet för att få en upplysning om vad som pågår, men vid inget av de tillfällen vi har träffats har man anmält någonting av de bekymmer man råkade ut för i juni månad. Jag fick besked om vad som var på gång vid en konferens på Foresta ungefär vid midsommartiden. Det är naturligtvis ett stort ansvar man har lagt på sig. Jag söker inte springa ifrån något ansvar, men jag vill diskutera metodiken för att hålla kontakten. Vi har givetvis anledning att fundera över hur vi skall konstruera ett administrativt system i vilket finns någonting av en alarmklocka inbyggd. Ytterst vilar det ändå på de människor som har att ta ansvaret för och skyldigheten att svara för dessa uppgifter. Herr Burenstam Linder återkommer till bokförda luftposter i budgetpropositionen 1975. Däri gav vi en redovisning av Utvecklingsbolagets situation med en balanserad förlust. Men den var inte av sådan storleksordning att det fanns anledning att upprätta någon likvidationsbalansräkning eller vidta andra åtgärder än vi gjorde, nämligen att utvärdera verksamheten och påbörja diskussioner om en rekonstruktion. Det var vad som inträffade i Samefa, som jag utförligt redogjort för, som nödvändiggjorde den proposition som vi nu har lagt fram. Jag skall inte upprepa min argumentation från mitt tidigare anförande. Jag bara sammanfattar att jag finner starka skäl för att tillkomsten av Utvecklingsbolaget i ett näringspolitiskt perspektiv var ett riktigt och viktigt beslut och att samhället bör vara engagerat i utvecklingsverksamhet med sådant syfte och sådan inriktning. Jag tror det är riktigt att flytta över verksamheten till Statsföretag. Det tycks ha undgått herr Burenstam Linder att jag i mitt förra anförande bedömde att rekonstruktionen av Statsföretag från 1970-1971 utförts på ett utomordentligt sätt. Vi kommer säkert under våren att få tillfälle att diskutera om det finns förutsättningar för Statsföretag med allt som ingår i den gruppen att ta över Utvecklingsbolaget. Statsföretag har i alla fall gett klart uttryck för sitt behov av ett utvecklingsinstitut. Då tycker jag det är utomordentligt lämpligt att man på nytt tar över Utvecklingsbolaget. Jag har tidigare lovat, herr talman, att inte ta upp en större näringspolitisk debatt. Men herr Burenstam Linder tycks vara litet känslig. Han tycker han kan få gå ut med vilka angrepp som helst, men när han möts av kanske något hårdföra motangrepp, försöker han väja undan och känner sig på något sätt sårad. Bjuder man upp får man nog vara beredd på att sådant här kommer att inträffa i debatter av det här slaget. Jag har velat framhålla att det är det näringsliv som bygger på privatkapitalistisk grund — den ideologi bakom vilken moderaterna står — som bär huvudskulden till den arbetslöshetssituation som vi har i västvärldens industriländer. Mot det ställer jag den aktiva samhällspolitik som socialdemokratin företräder. Det är här fråga om graden av aktivitet, och den har nått högst i Sverige och Norge. Herr Burenstam Linder uppmanar mig att inte resa så mycket. Låt mig säga att åtskilliga av de resor jag gör går just till de småföretagare, om vilka herr Burenstam Linder talade vackert, för att jag skall bli informerad om deras problem och se vad vi kan göra för att hjälpa. Herr Burenstam Linder är litet av en historieförstörare, och det tyckte jag var synd. Jag berättade en historia och den tyckte han inte var rolig utan han försökte applicera den på olika sätt. Det ger mig anledning att sluta med ett litet citat ur ett tal. Den tyska riksdagen fick i början av det här seklet, en väldig uppsättning professorer och docenter och i ett anförande var det någon som sade:

Herr talman! Om Rune Johansson får hålla på länge som industriminister blir det nog farligare för landet med en industriminister än med hundra professorer. De hårdföra angrepp som Rune Johansson talar om smärtar inte mig särskilt. 17 miljoner arbetslösa är resultat av ekonomisk politik i socialdemokratiskt styrda länder i hög utsträckning. Varför skulle det smärta mig att Rune Johansson påminner kammaren om det? Jag instämmer gärna i det. Vad som f. n. äventyrar de anställdas situation i Utvecklingsbolaget är väl framför allt att industriministern hanterat detta företag ovanligt slapphänt i sin egenskap av den person som skall utöva ägaransvar. Det är den julhälsning som skall spridas till de anställda — om det skall vara någon julhälsning nämligen hur Rune Johanssons, i sin egenskap av ägare, vanskötsel av detta bolag har äventyrat de anställdas långsiktiga trygghet. Det är fegt att skylla på oss. I den mån läget är så krisartat att detta bolag skulle gå i konkurs inom fjorton dagar — Rune Johansson försöker göra gällande att man skall slå igen varenda port inom fjorton dagar — då finns det ytterligare en anledning att skriva en proposition ur vilken det går att utläsa hur det verkliga läget i bolaget är. Men den propositionen har ju inte skrivits. Jag har inte bedömt att läget skulle vara sådant att man i övermorgon skulle få lov att slå igen dörrarna utan jag har räknat med att man skulle inleda ett s.k. likvidationsförfarande. Det innebär inte alls att driften stoppas utan just att man försöker finna en rekonstruktion; fordringsägare får ta sitt ansvar, styrelsen får ta sitt ansvar. Det är där stötarna skulle kännas om man inledde detta likvidationsförfarande. Sedan har vi Per Sköld och hans uttalanden. Han säger ju själv i denna intervju att han inte gör några uttalanden. Jag är medveten om att då och då kan man se en antydan till ett uttalande som t.o.m. blir rubrik i tidningarna. Men han säger alldeles klart att han inte vill föra en offentlig polemik utan han skall framföra sina synpunkter direkt i kanslihuset och det är den rätta vägen. Det är en viktig anledning till att det finns risker med ett socialiserat näringsliv. Den öppenhet, kritik och granskning som f.n. finns upphör och det blir oändligt mycket svårare att över huvud taget få reda på vad som händer. Sedan är det inte på det viset att jag här speciellt har kritiserat industriministern för ministerstyre, utan jag läste upp vad Per Sköld sade om att han står i ständiga överläggningar med industriministern. Det hade, menade jag, varit bra om Rune Johansson då haft motsvarande överläggningar med Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Då hade det hela kommit på en bättre bog.
Herr talman! Bara två korta påpekanden. Beträffande arbetslösheten vill jag anföra att USA — det mest privatkapitalistiska land vi har — svarar för ungefär hälften. I fråga om öppenheten talar herr Burenstam Linder som om man på det privata området hade de öppna dörrarnas politik när det gäller alla direktionsrum. Är det så? Jag behöver inte göra mer än ställa frågan.

Herr talman! En liten randanmärkning, som jag skall föra fram med hjälp av en mycket stor bok. Den har jag hämtat ur riksdagens handbibliotek, vilket strängt taget är olovligt — men jag skall strax återställa den. Anledningen till att jag gick ut och hämtade boken var att näringsutskottets ordförande herr Svanberg gjorde en jämförelse mellan statens utvecklingsbolag och ett privatägt utvecklingsbolag, som man har lätt att identifiera som Incentive. Herr Svanberg menade att man också beträffande Incentive kunde notera hur det företaget hade fått hållas under armarna med aktieägartillskott. Ur herr Svanbergs synpunkt var ett sådant konstaterande intressant. Han ville säga: Varför har man agerat så inom det privata näringslivet medan representanter för moderaterna nu vill förvägra det statliga Utvecklingsaktiebolaget att i motsvarande mån få ett kapitaltillskott? Beskrivningen är faktiskt inte riktig. Det vet väl i och för sig den intresserade, och i den mån man vill ha det verifierat är det inte konstigare än att man slår upp Incentive i Svenska aktiebolag 1974-1975, där det finns en redovisning för ett antal år tillbaka i tiden. Där ser man att aktieägartillskotten till Incentive har varit ganska begränsade under årens lopp. Detta är inte så märkvärdigt i och för sig, för det privata näringslivet har inte stora kapital liggande ”arbetslösa”, för att anknyta till diskussionen här nyss, som det bara gäller att sätta in i ett företag som börjar få svårigheter. Nej, den uppbyggnad av verksamheten som kommit till stånd inom Incentive har finansierats huvudsakligen med vinstmedel — vinster som företaget redan på ett tidigt stadium lyckades generera och under de första åren hundraprocentigt lät innestå i verksamheten. Det är den vägen Incentive har gått, och det är den vägen man hade hoppats att också det statliga utvecklingsbolaget skulle ha kunnat gå. När jag ändå har den här boken uppslagen kan jag citera ur bolagsordningen, som finns med där. I Incentives bolagsordning heter det bl.a. beträffande verksamheten: ”Ett väl utbyggt och konsoliderat dotterbolag kan avyttras eller fortsätta sin verksamhet i andra sammanhang.” Det är en väldigt förnuftig politik, en förnuftig filosofi. Handelsministern beklagade i ett tidigare anförande att man inte hade följt den linjen inom det statliga utvecklingsbolaget. Det visar att handelsministern i och för sig har förståelse för idén, och det pekar väl också på att kontakterna mellan företagets ledning och departementet har varit otillräckliga. Efter dagens diskussion framstår detta ännu klarare.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag uppskattar herr vice ordförandens i näringsutskottet försök i denna debatt att, som är hans vana, diskutera sakfrågan och inte ägna sig åt ett mera oartikulerat skällande, som hans partivän har sysslat med. Utskottets vice ordförande sade emellertid att han urskiljt att det var Incentive som jag talade om. Det finns nog fler liknande företag, men låt oss ändå tala om Incentive i detta sammanhang. Han ansåg själv att man levde bra i det företaget, eftersom man hade sedan tidigare fonderade vinstmedel. Utvecklingsbolaget fråntogs Statsföretag därför att Statsföretag meddelade att det inte ens hade ekonomiska möjligheter att uppfylla Utvecklingsbolagets målsättning. Vidare vet utskottets vice ordförande mycket väl att Incentives utveckling kunnat åstadkommas trots förluster på utveckling av olika produkter därför att man haft andra verksamheter som kunnat utjämna dem. Jag tog det som exempel på att Incentive har kunnat vänta på vinsterna till dess att utvecklingsarbetet slutförts. Det är något som man inte velat göra i detta sammanhang. Sedan är det en annan sak att det skett misstag, felgrepp osv. inom Utvecklingsbolaget. Men detta är knappast tillräcklig anledning för att slänga verksamheten helt och hållet i stället för att rätta till missgreppen, försöka rekonstruera bolaget och låta det fortsätta att verka. Jag tycker att det är litet underligt att man inte är beredd att se saken på det sättet. Jag har inte heller givit det betyget att alla privata företagare är framsynta, utan jag har bara sagt att det finns framsynta sådana företagare. Det borde också i riksdagen finnas sådan framsynthet att man kan inse, att det visserligen har begåtts misstag och att företaget kanske bitvis har misslyckats men att staten måste ha detta utvecklingsbolag. Låt oss därför rekonstruera det i stället för att använda dessa misstag till något slags försök att åstadkomma en politisk ättestupa! Jag tycker att det är bra att utskottets vice ordförande ger prov på en riktig debattkonst när han diskuterar i sak. Men då bör han också ta avstånd från den tidigare redovisade debattkonsten hos en annan medlem av moderata samlingspartiet.
Herr talman! Formuleringen ”försök att åstadkomma en politisk ättestupa” var inte så välfunnen. Jag vill absolut förneka att den gäller för de utskottsledamöter som har handlagt detta ärende. Jag vill lika bestämt förklara att den inte gäller för motionärerna. Jag har också när jag lyssnat till herr Burenstam Linders inlägg i dag funnit att de har präglats av konstruktiva tankar. Vi får väl ändå inte glömma att det gäller en statlig verksamhet, där det är fråga om mycket betydande belopp av skattebetalarnas pengar. Det är pengar som sätts in efter det att de skattevägen har tagits ut från människor, som kanske lever under mycket pressade förhållanden och har bekymmer med sin egen budget. Det är inte alltid så lätt för dem att uppfylla de önskemål de vill ha tillgodosedda. Det ger ett särskilt ansvar som skiljer de statliga satsningarna från satsningen när någon köper Incentiveaktier på börsen därför att vederbörande kanske hoppas på vinst, säkrare än på en lotterivinst e. d. Man anser det mera välgrundat att engagera sig i en skickligt ledd verksamhet som tidigare har dokumenterat ett gott resultat. Vi får inte glömma den skillnaden här i riksdagen. Det är inte våra pengar som vi spelar med utan det är andras medel som vi är satta att förvalta.

Herr talman! Herr Regnéll vill frita sina kamrater i näringsutskottet genom att påvisa skillnaden mellan uttalandena i reservationen och motionen, t.ex. i fråga om orden ”trygga” och ”garantera”. Jag kan hålla med om det, men var inte så hjärtinnerligt snäll och öppna famnen för alla talare i det här sammanhanget! Jag tror det är farligt att räkna in herr Burenstam Linder bland dem som verkligen accepterat sakskäl. Sedan bara ett litet konstaterande. Här säger herr vice ordföranden i utskottet att man måste kunna ställa andra krav på ett statligt utvecklingsbolag än på ett privat, och så talar han om skattebetalrnas pengar. Annars brukar vi säga att statligt företagande skall leva under samma förhållanden som privat företagande, men nu skall det plötsligt inte vara så längre, utan nu skall det ställas helt andra krav på det statliga företagandet. Men säg det i så fall alltid i stället för att ibland maskera det genom att säga att de statliga företagen skall leva på samma sätt som de privata företagen. Jag tror att vi kan vara överens om att detta ärende har diskuterats sakligt i utskottet. Här i kammaren vill jag inte riktigt garantera sakligheten hos alla debattörerna.

Herr talman! Utvecklingsbolaget har misslyckats i relation till sina målsättningar. Det enklaste är väl att erkänna detta i stället för att försöka släta över och förklara bort det. Stundtals är självkritik en konst som politiker behöver utöva. Den bakgrundsteckning som har lämnats avseende Utvecklingsbolagets aktuella situation behöver, som jag ser det, kompletteras. För att bilden av SU:s nuvarande läge skall bli klar och för att rekonstruktionen skall ge önskat resultat måste man utgå från verkliga förutsättningar. En enkel räkneoperation visar exempelvis att den akuta situationen nu betingas av oväntat stora förluster i ett par av dotterbolagen. Men vi bör komma ihåg att även om Samefa-förlusten räknades bort skulle Utvecklingsbolaget före den 1 juli 1976 ändå behöva ett medelstillskott i storleksordningen 10-20 milj.kr. Helt oberoende av de oväntade förlusterna skulle alltså regeringen ha behövt vända sig till riksdagen nu för att begära mer pengar; i annat fall går ekvationen inte ut. Den principiella kritik som från folkpartihåll ofta har riktats mot missförhållanden avseende statlig företagsverksamhet har nu också riktats mot Utvecklingsbolaget och dess aktuella situation. Men att gå från den principiella kritiken till en negativ attityd är som jag ser det fel; efter den principiella kritiken måste man i stället gå över till ett konstruktivt handlande. Man kan inte låta Utvecklingsbolagets misslyckanden drabba de anställda i SU-koncernen och leda till samhällsekonomiskt sett än större förluster än dem som redan har uppstått. Därför finns det skäl att bifalla denna begäran om medelstillskott på 40 milj.kr. En annan del av bakgrundsteckningen avser frågan med vilka förutsättningar staten går in i teknisk utvecklingsverksamhet. Där skall staten gå in på en relativt hög risknivå. Vad innebär då en relativt hög risknivå? Jo, att man tar risken för att misslyckas med fler projekt än vad som är fallet exempelvis i enskilt näringsliv. Men det innebär också att man tar risken av längre återtagandetid för den produktutveckling man satsar på, dvs. sådana utvecklingsprojekt som är angelägna för samhället men där resultatet dröjer väldigt länge, annars är det ingen som satsar på dem. Och de projekt som har låg risknivå — ja dem tar ju näringslivet hand om ändå! En annan del av bakgrundsbilden finner man i en hel del remissyttranden som avgavs över förslaget om inrättande av Utvecklingsbolaget. Där sade många statliga myndigheter och andra organ att de ville satsa på att tillsammans med Utvecklingsbolaget lösa tekniska utvecklingsproblem. Men när det kom till kritan, när man skulle förverkliga de intentionerna, saknades uppenbart både resurserna och viljan. Det har alltså, som jag uppfattar det, inte varit tillräcklig efterfrågan på Utvecklingsbolagets tjänster. Det vi nu ser ett klart exempel på är det berättigade i folkpartiets envetna krav på bättre insyn i och kontroll över statliga företag. Den kritik och de konstruktiva förslag som vi har framfört i de här sammanhangen har vi naturligtvis framfört också när det gäller t.ex. kommunala bolag. Jag har själv i praktiken i min hemkommun jobbat fram insyns-, kontrolloch styrningsmodellerna avseende ett kommunalt bolag. Det går bra, om man bara har ambitionen att uppfylla de särskilda krav som måste ställas på offentligt ägda företag. Den viktigaste uppgiften för riksdagen nu är alltså att minimera de samhällsekonomiska förlusterna genom att medverka till att de faktiska resurser som ändå ryms inom Utvecklingsbolaget inte spolieras utan förs över i en ny verksamhet på ett sätt som tillgodoser de anställdas trygghetskrav. Jag har haft och har anledning att se Utvecklingsbolagets verksamhet också från lokala utgångspunkter. Ute i Åkersberga har Utvecklingsbolaget ungefär hälften av moderföretagets anställda, sysselsatta i olika utvecklingsprojekt. När den verksamheten etablerades möttes den med stor tilltro från kommunens sida, men tilltron har nu förbytts i oro. Den verksamhet som här bedrivs stämmer väldigt väl överens med principuttalanden av både industriministern och arbetsmarknadsministern om att man måste satsa på att lokalisera statlig verksamhet även till det yttre förortsområdet i Stockholmsregionen, där arbetsplatskvoten är mycket låg och där ofta huvuddelen av de sysselsatta har sitt jobb utanför kommunen, med två tre timmars restid per dag. Just i det sammanhanget var den här enheten av oerhört stor betydelse. Det är alltså väsentligt att man vid rekonstruktionsarbetet tar hänsyn både till de anställda och till regionalpolitiska aspekter av den typ jag här antytt. Industriministern gjorde ett litet uttalande som jag tycker det finns anledning att fästa viss vikt vid: Staten måste söka samverka med näringslivet för en planmässig resurshushållning. Det tyder på en delvis annorlunda inriktning än den som Utvecklingsbolaget har getts hitintills. Jag tror att man just genom att mera medvetet utnyttja Utvecklingsbolaget för enskilda projekt, i synnerhet små och medelstora företags projekt, kan nå ett bra resultat i framtiden — en rekonstruktion som alltså leder till en minimering av de samhällsekonomiska förlusterna och där man tar till vara de resurser som inte minst de anställda i Utvecklingsbolaget nu representerar.

Herr talman! Regeringens proposition liksom utskottet förordar Sveriges anslutning till ett nytt europeiskt rymdorgan, ESA. Rymdsamarbetet får därmed en väsentligt mer bindande och kvalificerad form än tidigare. Man kan säga att den rent rymdtekniska karaktären relativt sett blir mindre och att den forskningspolitiska och industripolitiska innebörden alltmer framträder. Vpk är naturligtvis inte motståndare till olika former av rymdtekniskt samarbete med andra länder. Men den synnerligen egenartade form det här presenterade samarbetsprojektet fått måste man enligt vår mening rikta skarp kritik emot. Jag tillåter mig att sammanfatta denna kritik i fyra väsentliga punkter. 1. Det nya organet ESA har enligt konventionstexten till uppgift att genomföra en långsiktig rymdpolitik gemensam för medlemsländerna. ESA skall också samordna medlemsländernas industripolitik och forskningspolitik i de avsnitt där den har relevans för ESA:s arbete. Vad betyder detta? Det betyder att ett väsentligt avsnitt inom en avancerad och framtidsbetonad industrisektor kommer att styras av ett utländskt organ. Ett betydelsefullt led i svensk industripolitik kommer att undandras regeringens och riksdagens kontroll. Sveriges riksdag berövas ytterligare en möjlighet att påverka sociala och industripolitiska prioriteringar i den långsiktiga utvecklingen. Ett utländskt organ kommer att påverka dessa prioriteringar i berörda stycken. 2. Svenska forskningsresurser skall ställas till andra länders förfogande och användas inom ramen för en av dessa länder bestämd rymdpolitik. Svensk forskningspolitik i stort måste då acceptera detta som en del i sin totala prioritering. Det betyder att hur statliga forskningsresurser skall användas inte längre fritt och obundet kan beslutas av riksdagen. Om man här i kammaren skulle komma fram till att resurser bör prioriteras annorlunda, är man ur stånd att förverkliga detta i de delar rymdorganet bestämt över resurser och projekt. Dessutom förhåller det sig så att svenska forskningsresultat och data inom rymdsamarbetets ram blir rymdorganets egendom. Svenska institutioner och svenska möjligheter kan inte förfoga över denna teknik och detta kunnande. 3. Rymdtekniken i Västeuropa omhänderhas av ett fåtal mycket stora och inflytelserika privata koncerner. Dessa koncerner tillhör vad man kallar det militärindustriella komplexet. Deras civila rymdprogram är en liten del i en totalsatsning som i huvudsak är ägnad militär forskning och rustningsproduktion. Dessa industrikoncerner har ett uppenbart intresse av att politiskt påverka medlemsländernas handlande i överens stämmelse med denna sin militära inriktning. Det utgör grunden för Nr 43 de militära rustningarna inom NATO. De är nära knutna till NATO:s Torsdagen den politik. Nu skall alltså dessa koncerner få påverka svensk forskning och 11 december 1975 svensk industripolitik. asien Det är mot denna bakgrund man skall se påståendet att ESA-projekten Upprättande av ett uteslutande skall tjäna fredliga ändamål. Påståendet är i sak delvis fel — europeiskt rymdoraktigt — i ESA uppgår det tidigare samarbetsprojektet ELDO som har gan m.m. en markerat militär inriktning och hela tiden haft det — och kommer därtill i en underlig dager när det fredliga samarbetet bedrivs som ett bihang till en jättelik rustningsindustriell intressegemenskap. Vpk menar att den västeuropeiska rustningsindustrin inte skall styra svensk industrioch forskningspolitik. Vi menar också att den svenska industrin rent kommersiellt kan väntas förlora på affären. Tanken med det svenska deltagandet sägs bl.a. vara att industrin skall få igen i form av bestäl!ningar vad man satsat på utvecklingsarbete o. d. Detta är inte bara osäkert, det är direkt osannolikt. Erfarenheten hittills har visat att Sverige får igen betydligt mindre än det tvingas ställa upp med. I praktiken finansierar alltså svenska staten en del av den privata europeiska rustningsindustrins utvecklingsarbete. Dessutom finns det mycket märkliga inslag i den del av avtalet som handlar om hur man fördelar beställningar i relation till utvecklingsinsatser. Ett finurligt poängsystem, som helt bestämmes av rymdorganet, skall tillämpas. Poängen varieras med hänsyn till bl.a. en rad icke omedelbart ekonomiska och kvantitativa faktorer. Det ger möjlighet att utnyttja ett enskilt medlemsland, att slippa ge igen motsvarande beställningar men trots det via manipulationer med poängsystemet hävda att landet får igen lika mycket som det satsar. 4. Den politiska inriktningen på samarbetet är märklig ur flera synvinklar. I propositionen säger man att man skall skapa ett europeiskt rymdsamarbete. Så är inte fallet. Det är uteslutande ett västeuropeiskt samarbete. Det är ett samarbete där majoriteten kontrolleras av NATO länder plus länder som på annat sätt är knutna till det västliga militära allianssystemet. Det är EG-länder och deras stora privata industrikoncerner som har den reella kontrollen. Samarbetet har också dålig nordisk förankring. Danmark som NATO och EG-land är med. Men två av de övriga grannländerna, Norge och Finland, är inte med. Man frågar sig om det inte funnits större skäl att i första hand söka ett skandinaviskt samarbete på detta område i stället för att ingå i ett samarbete som skiljer Sverige från två nordiska brodernationer. En speciell detalj har ett aktuellt utrikespolitiskt intresse. Terrorn och arresteringarna i Spanien trappas nu återigen upp. Juan Carlos-regimen visar sig trogen Francotraditionen. I detta läge manifesterar Sverige sin vilja att nu ingå i ett samarbete om rymdpolitik, forskningspolitik och industripolitik med Spanien. Svenska forskningsresultat skall obligatoriskt kunna ställas till förfogande bl.a. för Spanien. Svenska utvecklingspengar skall resultera i kontrakt åt de storindustriella filialer inom 169 rymdoch rustningsindustrin som är belägna bl.a. i Spanien — och det är åtskilliga, bl.a. många tyska koncerner. I samband med avrättningarna av baskiska oppositionella avbröt Sverige som en politisk demonstration förhandlingarna om samarbete med Spanien på kärnkraftsområdet. I dag svänger attityden. Nu blir Spanien en värdig samarbetspartner på ett annat politiskt och teknologiskt viktigt område. Jag har svårt att få detta att gå ihop. Jag kan framför allt inte få det att stämma med den attityd till Spanien som det borde vara en självklarhet för en civiliserad nation och i synnerhet dess arbetarrörelse att inta. Som synes erbjuder det föreslagna samarbetsavtalet en lång rad besvärliga problem. Jag förutsätter att utskottets talesman inte är blind för dessa problems existens. Och i så fall frågar jag: Hur skall ni komma till rätta med dem? Tills det har skett, tills man kommit till rätta med problemen, kommer vpk att motsätta sig denna typ av avtal. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.